Herr talman! Ann-Christin Ahlberg har frågat mig vad jag kommer att göra för att barnomsorg ska kunna erbjudas på kvällar, helger och nätter. Jag delar Ann-Christin Ahlbergs uppfattning att förskolan är en grundläggande förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta och studera. Föräldrar ska kunna känna sig trygga med omsorgen för sina barn, även om de arbetar andra tider än dagtid måndag till fredag. Möjligheten till omsorg för barn under obekväm arbetstid är dessutom särskilt viktigt för ensamstående föräldrar. I den nya skollagen som började gälla 2011 förtydligas därför att kommunerna ska sträva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid. Sedan dess har antalet kommuner som erbjuder sådan omsorg ökat något. Det är en positiv utveckling som regeringen vill uppmuntra. I budgetpropositionen för 2013 föreslås därför ett riktat statsbidrag i syfte att stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger. Regeringens förslag innebär att 15,5 miljoner kronor avsätts 2013 och att 31 miljoner kronor per år beräknas under åren 2014-2016. Totalt beräknas således 108,5 miljoner kronor under perioden 2013-2016.

Herr talman! Nu ska vi enligt ministern debattera de viktiga jämställdhetsfrågorna. På allianssidan är det dock inte så många kvar i kammaren nu när vi ska debattera dessa enligt ministern viktiga jämställdhetsfrågorna. Detta säger jag utifrån att ministern inte tyckte att Patrik Björcks interpellation om bolagsstyrelserna handlade om de stora och viktiga jämställdhetsfrågorna. Jag får tacka ministern för svaret. Vid den första läsningen kunde man tycka att det var väldigt positivt, för ministern höll med mig om att det är viktigt att vi har barnomsorg på kvällar, helger och även nätter. Ministern skriver också att det är särskilt viktigt för ensamstående föräldrar. När man läser hela svaret börjar man dock fundera lite på hur viktigt det är, för om det är oerhört viktigt måste man också skicka med ganska mycket pengar. Regeringen har i sin budgetproposition sagt att man nästa år ska skicka lite drygt 15 miljoner till denna viktiga jämställdhetsåtgärd. Vi socialdemokrater tror inte att det räcker. Vi tycker att man måste satsa minst 100 miljoner, vilket vi har i vårt budgetalternativ. När ministern presenterade detta i Jämställdhetsrådet sade hon att hon tyckte att det var en viktig jämställdhetssatsning, men då hade hon klumpat ihop alla fyra åren, och det blev 108 miljoner. Det är nästan samma summa som Socialdemokraterna lägger varje år, för vi ser hur viktig denna jämställdhetsfråga är. Det här är oerhört viktigt för ensamstående föräldrar, men det är också oerhört viktigt för dem som jobbar deltid att kunna gå upp och jobba heltid. Kommunal har gjort en rapport där man ser att var tredje kommunalare som har barn inte kan jobba heltid på grund av att barnomsorgen inte är utbyggd så att man kan ta de jobb som finns. Nu när vi har en stor arbetslöshet är det oerhört viktigt att den som står utan jobb kan ta de jobb som erbjuds just i dag. Då kan ett hinder att ta de jobb som erbjuds också vara att det inte finns barnomsorg. Min fråga till ministern är också: År 2010 hade enligt Skolverket 118 av Sveriges 290 kommuner någon form av barnomsorg på obekväm arbetstid, alltså kvällar, helger och nätter, om man nu skulle ge de 172 kommunerna som är kvar någon stimulans blir det inte många kronor kvar till var och en av de kommunerna. Hur tänkte ministern då? Sedan tycker jag att det är oerhört viktigt att vi också pratar om att den personal som finns på våra förskolor ska kunna bedriva en väldigt bra verksamhet. Vi vet att de gör det utifrån de möjligheter de får, men om man ska utöka öppettiderna måste man i startskedet se till att man satsar mer pengar, och mer personal måste finnas där.

Herr talman! Ingen förälder ska behöva avstå ett arbete på grund av att det inte finns barnomsorg eller barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är principen som vi ska verka för. När man lyssnar på Ann-Christin Ahlberg verkar det som om partiet Socialdemokraterna går i otakt med sina kommunala företrädare. Dessutom är man väldigt duktig på att uttala sig om denna fråga som om det var ett väldigt stort problem. Det kan vara ett stort problem i vissa kommuner, men att 118 kommuner av 290 erbjuder detta är faktiskt en framgång i den meningen att det är fler kommuner jämfört med några år tillbaka som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Statsrådet Nyamko Sabuni har aviserat en kartläggning. Regeringen har fattat beslut om det. Ändå tvingade de rödgröna igenom ett beslut i utbildningsutskottet och den här kammaren som föregick den kartläggningen. Jag tycker att man ska vara ödmjuk, herr talman, och ta reda på hur det faktiska behovet och efterfrågan på barnomsorg på obekväm arbetstid ser ut. Då säger Ahlberg: Vi vill satsa 100 miljoner kronor. Det här är bara stimulanspengar, det bidrar väl inte till någonting. Det är korrekt. Det är stimulanspengar, för inte ens ni kunde enas i utbildningsutskottet om att anslå de 100 miljonerna eller de 50 miljonerna. När ni gick hem till er kammare och överlade med era kolleger i finansutskottet fick ni faktiskt pekpinnar därifrån. Därmed blev de 100 miljonerna till slut så kallade stimulansmedel. Jag tycker att det är positivt med just stimulansmedel, men man ska inte dra för stora växlar på den satsning som regeringen kommer med. Dessutom saknar jag i Ann-Christin Ahlbergs resonemang kommunernas ansvar. Man bor faktiskt i en kommun. Då vill jag meddela att i Sala kommun, som styrs av en socialdemokrat, säger man nej till en satsning på barnomsorg på obekväm arbetstid. I Surahammars kommun, som ligger i min valkrets, säger Socialdemokraterna nej till barnomsorg på obekväm arbetstid. Men samma riksdagsledamot från Surahammars kommun driver i den här kammaren att vi ska ha barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag får inte det att gå ihop. Socialdemokraterna i Örebro gick för någon månad sedan ut och sade: Nu lägger vi ned barnomsorgen på obekväm arbetstid, för snart kommer statliga pengar. Då hade man väl trott att ni skulle få igenom hundramiljonerssatsningen med hjälp av de övriga oppositionspartierna, vilket resulterade i stimulansbidrag. Jag tycker att man ska behovspröva rätten till barnomsorg, för när man går in och granskar konkret vilka tider det är som föräldrarna efterfrågar kan man notera att det oftast är sen barnomsorg fram till kl. 20.00, 21.00 eller möjligtvis 22.00, men inte nattbarnomsorg. Det är procentuellt sett väldigt få som önskar nattservice om man säger så. Var ödmjuk, ta reda på behovet, men för Guds skull, om ni nu har dessa krav på den här regeringen kan ni väl börja med att ringa runt till era lokala kommunalråd och be dem att satsa på detta, om ni tycker att det här är så viktigt.
Herr talman! Jag skulle vilja dela upp den här frågan, för den ena delen handlar ju om vad man faktiskt ska ha rätt till som förälder för att kunna arbeta. Där tycker jag att man borde införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid på samma sätt som man redan i dag har lagstadgad rätt till barnomsorg på så kallad normal arbetstid. När vi ser hur många det faktiskt är som jobbar på så kallad obekväm arbetstid förstår vi ju att behovet av barnomsorg också finns där, för de här människorna har ju barn, om inte annat kan de få barn. Ska man behöva byta jobb eller bli arbetslös bara för att man skaffar barn? Det rimmar väldigt illa med arbetslinjen. Det är inte bra för de här föräldrarna. Det är inte bra för de här barnen. En del av dem skyfflas faktiskt omkring mellan släkt och vänner på olika sätt. Grannar tar hand om barnen. Det tycker jag är ett ålderdomligt tänkande: Jaha, då får föräldrarna sköta barnomsorgen bäst de vill. Då kan man egentligen säga det om all barnomsorg: Ni har kanske föräldrar som är pensionärer som kan ta hand om barnen. Ett modernt arbetsliv kräver också en modern barnomsorg. I stället för att se hur många kommuner som erbjuder sådan barnomsorg tycker jag att man borde se hur många barn det är som drabbas. Jag tycker inte att det ska vara ett enda barn som drabbas, oavsett vilken kommun man råkar bo i. Det blir också en orättvisa för dem som bor i kommuner som erbjuder den här servicen och de som bor i kommuner som inte erbjuder den. Jag tycker att det borde vara en självklarhet. Det här är ju någonting som slår väldigt hårt, inte minst mot ensamstående föräldrar. En del föräldrar löser det på det sättet att den ena föräldern är hemma med barnet medan den andra jobbar. Sedan byter de av varandra. Bland annat hörde jag om ett sådant fall på kasinot i Malmö, där jag bor. Där är det väldigt mycket natt-, kvälls och helgarbete. De föräldrarna träffades nästan aldrig för de avlöste varandra. Nu får du ta hand om barnet! Grannar fick ibland rycka in och hjälpa till. Det är helt orimligt, tycker jag, att utsätta familjer för det. Jag tycker att man borde ha en lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Då menar jag inte bara på nätterna, för obekväm arbetstid är också när de vanliga förskolorna stänger. Många förskolor stänger klockan sex på kvällen på vardagar. Det förekommer, framför allt bland privata förskolor, att de kan stänga betydligt tidigare än så, kanske redan vid fyra halvfemtiden. Jag tycker att det här borde åligga kommunerna, men då måste man också ge ekonomiskt stöd för att de ska klara uppdraget. Egentligen är detta ingen kostnad, om man ser till att de här föräldrarna faktiskt kan arbeta, att de kan ta ett jobb som de kanske annars inte hade kunnat ta, att de kan gå från deltid till heltid för att de får barnomsorgen att fungera. När fler kan arbeta blir det helt enkelt en inkomst både för kommunerna och för staten. Det blir också en bättre pedagogisk omsorg om de barn som i dag inte har det stöd som de faktiskt har rätt till. Ibland talas det föraktfullt om att det väl inte är någon pedagogisk omsorg att natta ett barn. Men det är klart att det är det. Godnattsagor, sånger - det finns alla möjliga saker som man kan använda. Många av de barn som finns i barnomsorg på obekväm arbetstid trivs jättebra. Den inställningen finns ibland också att det här inte är riktigt bra för barnen. Det tycker jag är väldigt skrämmande, för då skuldbelägger man föräldrarna för att de jobbar på obekväma arbetstider. Det går inte heller att lätt ändra sina arbetstider. Det funkar inte att småbarnsföräldrarna ska ta alla dagpassen och att de andra ska ställa upp kvällar och helger. Det här är en rättighet, tycker jag.
Herr talman! Det är många turer med frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Hillevi Larsson säger att det här egentligen inte är någon kostnad. Jag hoppas att du håller det tal du höll nyss runt om i våra kommuner bland ditt eget partis medlemmar. Jag vet att folkpartister runt om i kommunerna kämpar och kämpar för att få kommuner att fatta beslut om att de ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Är det ingen kostnad eller är det vinst just för att människor jobbar och betalar skatt är det precis det som kommunerna borde lyssna till. Barnomsorg är ett kommunalt ansvar. Staten är behjälplig med statsanslag. Staten är behjälplig med en stimulanspeng. Men det är inte så att vi planerar att ta över barnomsorgsansvaret. Det ligger fortsatt på kommunerna. Hellre en fågel i handen än tio i skogen, heter det så? Jag hoppas att svenska föräldrar uppskattar att regeringen avsätter dessa 108 miljoner kronor under fyra år, för de finns där de facto. Men Socialdemokraternas 100 miljoner har inget stöd av någon annan. Stödet har minskat. Det var 200 miljoner förra året. Det var också förslag om lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag har inte upptäckt att det står med i budgeten denna gång. Det är mycket prat. När man läser era budgetförslag och vad som verkligen skulle kunna vara er politik om ni satt vid regeringsmakten - ja, då framgår det att det ni talar om inte finns med i budgetarna. Det är bara ett sätt att lura medborgarna på. Låt oss diskutera vad som är verklighet. Vi har avsatt dessa miljoner kronor. Vi vet att behovet finns, men vi vet inte hur stort behovet är. Det vet inte Socialdemokraterna heller. Låt oss börja med att stimulera kommunerna till att ta sitt ansvar. Om det behövs mer får vi återkomma. Det är inte så att socialdemokrater har hur mycket pengar som helst eller att regeringen har hur mycket pengar som helst. Det behövs pengar till annat som också är viktigt för medborgarna, som också är viktigt för kommunerna, till exempel att de får ekonomiskt stöd för att fortsätta att bedriva verksamheten. Jag vill hålla fast vid att det är viktigt med barnomsorg på obekväm arbetstid. Ingen ska behöva avstå från att arbeta för att de inte kan få barnhjälp under obekväma tider. Kommunerna mer än någon annan borde förstå detta eftersom det är framför allt deras anställda som berörs. Det är kommunernas och landstingens anställda som jobbar nätter, helger och kvällar. Om de ställer upp här blir de i förlängningen attraktiva arbetsgivare. Vi vet att de kommer att behöva all kompetent arbetskraft som finns att rekrytera. Jag hoppas att Hillevi Larsson, övriga socialdemokrater och vi tillsammans kan missionera i kommunerna om vikten av att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Herr talman! Arbetslivet innebär inte för alla att gå till jobbet måndag till fredag mellan 6.30 och 17.30. Det är de tider som vi vet att de flesta förskolor är öppna. Vi socialdemokrater är väl medvetna om att det inte behövs enbart nattis. Vi skriver i vårt budgetalternativ att det ska finnas möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid, det vill säga efter 17.30. En som jobbar inom handeln kanske slutar 8 när butiken stänger. Den personen behöver ha omsorg till halv 9. Ministern har en partikamrat här som hoppade in i debatten. Ja, behovet finns. Jag lovar er! Jag har pratat med många kvinnor, men de efterfrågar inte det som inte finns. Många kommuner har inte erbjudit barnomsorg. De pusslar med släkt, vänner och grannar. Det finns nog många mormödrar och farmödrar som ställer upp för sina barnbarn så att barnen, svärsonen eller svärdottern kan jobba. Det finns säkert många som tycker att det är intressant och roligt och ställer upp utan tjat, men alla har inte sin familj nära jobbet eller där de bor. Barnomsorgen är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Man säger att det är fråga om en jämställdhetssatsning, och i tidigare debatter har man sagt att det är det lilla som är viktigt för jämställdheten. Barnomsorg på obekväm arbetstid är oerhört viktigt. Vi socialdemokrater säger att vi vill satsa 100 miljoner varje år, och regeringen ska börja med drygt 15 miljoner nästa år. Ni måste väl ändå se att det finns en större viljeinriktning hos Socialdemokraterna än hos regeringen. LO har gjort en intervjuundersökning som visar att var fjärde förälder inte kan jobba heltid utifrån förskolornas öppettider. Mammorna har givetvis större problem än papporna. Var tredje medlem inom Kommunal kan inte jobba heltid på grund av barnomsorgen. De tvingas avstå från att jobba heltid. Det är inte bara i den offentliga sektorn som barnomsorg behövs. Jag nämnde Handels tidigare. Där finns Hotell och restaurangfacket. I min hemstad finns många postorderföretag där de också jobbar kväll. Det finns andra företag där de jobbar skift. Många föräldrar gör som Hillevi Larsson sade tidigare, det vill säga de byter skift med varandra och har inte ett gemensamt familjeliv. Kvinnor går ned i tid inte bara för att det inte finns barnomsorg. Det kan också handla om brist på omvårdnad för de äldre. Om kvinnor någon gång under sina vuxna liv och arbetsliv ska ha möjlighet att jobba är det innan de får barn och när barnen är små. Då måste det finnas en väl fungerande förskola. Det är oerhört viktigt att det skapas förutsättningar och att det finns resurser. Det är inte den befintliga personalen som ska stå för de utökade öppettiderna. Då blir det en arbetsmiljöfråga. Det är inte bra för personalen, föräldrarna eller barnen.

Herr talman! Låt mig först upplysa Ann-Christin Ahlberg om att det är utbildningsutskottet i riksdagen som hanterar frågan. Det är inte konstigt att jag hoppar in i den här viktiga debatten. Det är oansvarigt att socialdemokratiska företrädare påstår saker som deras kamrater i utbildningsutskottet inte driver och inte ens fått gehör för av övriga rödgröna kamrater. Till exempel försökte ni driva fram en miljonsatsning på barnomsorg på obekväm arbetstid, men vid slutjusteringen blev det inte fråga om mer än en så kallad stimulanspeng. Vi blev till slut överens i utbildningsutskottet om att det ska göras en stimulanssatsning parallellt med regeringens kartläggning. Ann-Christin Ahlberg har inte täckning för de så kallade 100 miljonerna. Precis som statsrådet Sabuni sade vet vi inte vad detta kommer att kosta. Jag har hört siffrorna 400-500 miljoner för att införa en lagstadgad rättighet. Inte ens då skulle Socialdemokraternas 100 miljoner räcka. Låt mig också påpeka att statsrådet tog i sitt svar upp att skollagen har skärpts när det gäller kommunens ansvar att erbjuda barnomsorg. Men varför kan vi inte hålla oss till att den ska vara behovsprövad? Varför ska vi föra en plakatpolitik om att införa en lagstadgad rättighet? Hur ser det egentligen ut i de 290 kommunerna? Hur många är det som faktiskt nekas? Herr talman! Hur kommer det sig att folkpartister och allianspolitiker i Surahammar och i andra kommuner lägger fram dessa förslag i S-styrda kommuner där S-kommunalråden avslår dem med hänvisning till ekonomi och till statsmakten att inte reglera frågorna på nationell nivå?
Herr talman! Det är enkelt att göra sådana undersökningar. Om man inte tror att barnomsorg finns, eller vet att det inte finns utbyggd barnomsorg på obekväm arbetstid, anger man inte heller det behovet. Om kommunen däremot signalerar att kommunen är beredd att bygga ut verksamheten kommer föräldrarna att uppge de behov de faktiskt har. Det talas om gruppen föräldrar som om de inte finns. Men vi vet alla att de finns. Vi har träffat dem och vi har pratat om dem. Det finns ett stort behov. Se på hur många som jobbar inom LO-området. En tredjedel av kvinnorna kan inte jobba heltid på grund av att det inte finns utbyggd barnomsorg på obekväm arbetstid. Vilken sida står man på? Står man på kommunernas sida för att förhindra en utbyggnad eller står man på föräldrarnas sida - för jämställdheten? Det är kvinnorna som drabbas hårdast av att barnomsorgen inte finns i dag. Vidare är det fråga om att barnen har rätt till barnomsorg med pedagogiskt innehåll och trygghet. Det är inte så konstigt att kommunerna, oavsett politisk färg, inte fullt ut inför barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunerna är hårt ekonomiskt trängda. De har stora behov. Regeringens politik har inte bidragit på ett positivt sätt. Många kommuner har tvingats höja skatten. Det gäller även borgerligt styrda kommuner. Det beror bland annat på regeringens politik. Regeringen vältrar över kostnader för a-kassan och sjukförsäkringen på kommunerna. Vi socialdemokrater vill förstärka a-kassan och sjukförsäkringen och förhindra att människor vältras över därifrån till försörjningsstöd i kommunerna. Det stärker kommunkassan. Grundfrågan är ändå: Ska vi ha lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid? Ja, jag tycker det. Sedan får naturligtvis kommunerna komma med sina önskemål om pengar, och jag är beredd att skjuta till mer resurser - 100 miljoner i första skedet, och det kan behövas mer. Det är samhällsekonomiskt lönsamt både för staten och för kommunerna sammantaget att fler arbetar heltid och att barnen får bra omsorg under tiden.
Herr talman! Kommunerna är hårt ekonomiskt trängda, säger Hillevi Larsson. Jag begriper inte. I denna talarstol sägs det alltid att kommunerna har dåligt med resurser, men staten anses alltid ha hur mycket pengar som helst. Nej, vi har inte hur mycket pengar som helst. Just nu har vi råd med de 108 miljonerna - det är det regeringen säger - men vi har inte hur mycket pengar som helst. Lika trängd som en kommun kan staten vara, för vi har alla åtaganden att leva upp till. Det är också det kommunerna får prioritera. Jag har lyssnat på inläggen här, men jag behöver inte övertygas om vikten av barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag är redan övertygad. Lagstiftningen har skärpts därför att vi vet att det behövs. När vi nu ser att responsen är långsammare än vi skulle önska sätter vi in en stimulanspeng. Men vi säger inte att vi tar över ansvaret för barnomsorgen, för det är ett kommunalt ansvar. Kommunerna får statsanslag och denna stimulanspeng, och jag hoppas att det är en grundplåt för dem att börja erbjuda fler barn barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag håller fortfarande med Hillevi. Det är viktigt för jämställdhet, det är viktigt för kommunerna och det är viktigt för staten att människor kan arbeta. Oavsett när på dygnet de måste arbeta och oavsett var i landet de bor ska de ha möjlighet att kombinera yrkesliv och familjeliv. Det håller jag med om. Jag behöver inte bli övertygad om någonting annat.

Herr talman! Ministern säger att hon inte behöver bli övertygad om att det behövs barnomsorg på kvällar och helger, och man skickar ett stimulansbidrag. Men det är konstigt om regeringen tycker att en stimulans på 15 miljoner nästa år är okej men att de 100 miljoner vi satsar inte är så bra. Det nonchalerar man. Det är precis som att vi inte satsar något. Ändå satsar vi lika mycket nästa år som ministern och regeringen har avsatt för fyra år. Det är en stor skillnad. Ni har ju prioriterat andra saker i ert budgetförslag. Bland annat kan jag nämna hur många miljarder man lägger på sänkningen av krogmoms. Det kunde man ha lagt på till exempel barnomsorg på obekväm arbetstid. Då hade jag förstått att regeringen tycker att det är viktigt med barnomsorg och att det är en viktig jämställdhetssatsning. Det är 30 procent av arbetskraften som jobbar kvällar och helger, och många av dem är småbarnsföräldrar som är beroende av förskolan. Din partikamrat sade tidigare att man inte skulle dra för stora växlar på regeringens satsningar. Jo, vi vet att regeringen inte är så duktig på jämställdhet. SCB hade som rubrik i statistiken "Jämställdheten trampar vatten". Det är så vi socialdemokrater ser det. Vi har en regering som absolut inte brinner för att jobba med jämställdheten. Det är beklagligt att även Nyamko Sabuni står här i riksdagens kammare och försvarar en politik som gör att regeringen misslyckas med jämställdhetspolitiken och att det finns en rubrik som "Jämställdheten trampar vatten". Det får vi socialdemokrater finna oss i. Men det är djupt olyckligt för alla de unga kvinnor som i dag drabbas av detta.
Herr talman! För att gå tillbaka till ursprungsfrågan som Ann-Christin Ahlberg ställde vill jag säga att det kommer att vara intressant att debattera denna fråga den dagen Ann-Christin Ahlbergs förslag om 100 miljoner kronor har en majoritet i denna kammare, eller åtminstone den dagen oppositionen ställer sig bakom det. Så länge det inte finns en opposition som ställer sig bakom dessa 100 miljoner existerar de inte, Ann-Christin Ahlberg. Det hjälper inte föräldrar där ute att Socialdemokraterna vill om Socialdemokraterna inte får med sig Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det hjälper det inte, utan då får man ty sig till de 108 miljoner som i dag finns. De finns, och de kommer att få stöd i denna kammare. De kommer att vara till hjälp för de föräldrar som i dag inte får den hjälp med barnen som de behöver. När du får stöd för de 100 miljonerna kan det bli väldigt intressant att diskutera, och då kan man ställa krav på regeringen att göra ännu mer. Då har man rätt att göra det. Men så länge du inte har stöd för ditt förslag är det ingen mening att diskutera det, för än så länge existerar bara 108 miljoner. Så ser jag på saken.